Herr talman! Min förhoppning om statsministerns inspirerande roll för nationen begränsades i detta avseende till kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Det är möjligt att vi här i dag har sett början på en karriär. Det är i så fall glädjande, för profilen var för låg tidigare. Jag skulle också gärna se att statsministern åtog sig en sådan roll i det internationella sammanhanget. Han reser ofta till Berlin och Bonn och håller tal, men inte i ett enda fall har han i sina s.k. linjetal utomlands nämnt denna viktiga fråga. I stället har statsministern talat om att socialismen skall förpassas till historiens sophög. Han citerar av någon anledning Trotskij. Jag skulle vilja att statsministern tog ett nordiskt internationellt initiativ. Behöver statsministern råg i ryggen, kan jag ge honom Maastrichtdeklarationen om detta. Där erinrar man medlemsstaterna -- och där ingår nästan Sverige redan enligt Carl Bildt -- om att de skall leva upp till internationella förpliktelser när det gäller att bekämpa rasismen. Man uppmanar ministrar och regeringar att ta upp kampen i sina resp. länder. Den uppmaningen framfördes alltså på EG:s toppmöte. Jag sade tidigare att jag var kritisk mot partipolitiska slängar. Då menar jag det som statsministern sade på slutet, nämligen att den regeringen som nu sitter skulle ha större trovärdighet att driva dessa frågor på grund av att den har skurit ner biståndet till Moçambique och Tanzania. Är statsministern färgblind? Vilka är offren? De är faktiskt svarta människor. Att blanda in dessa frågor i kampen mot rasism och främlingsfientlighet i vårt eget samhälle tycker jag inte passar här. Vi behöver en kollektiv kamp här hemma i dessa frågor Sedan har det faktiskt också -- jag tänker på Johan Brohult, som är en respektabel man -- att göra med denna riksdags trovärdighet. Det är inte så som statsministern sade att rasismen startade i någon kollektiv förvillelse. Den startar i vårt eget sinne, hos individen. Därför måste vi även i detta fall, för att kunna agera med trovärdighet, ta upp de frågor som plågar oss här. Vi vet att det finns personer i denna riksdag -- jag skall återkomma till detta i min nästa replik -- som inte går fria från främlingsfientlighetens virus. Det gäller oss alla, varesig vi bor i Stockholm, Skara, Göteborg eller

Herr talman! Min uppfattning är att frågan om att bekämpa främlingsfientlighet, rasfördomar och rasism är en fråga som måste stå över den partipolitiska striden. Den är en alltför viktig och stor fråga för att vi inte skall försöka samla alla goda krafter bakom en aktiv kamp. Vi har även en mycket stark förpliktelse på detta område. I sitt första anförande hänvisade statsministern till vår solidaritet med FN. Inom ramen för FN har utarbetats flera konventioner och förklaringar med syfte att skydda just speciella grupper och intressen på detta område. En av de konventioner som finns har såsom övergripande mål faktiskt jämlikhet mellan människor utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung. Konventionen ålägger staterna att göra slut på rasdiskriminering i alla dess former och uttryck, således även från enskildas och sammanslutningars sida. Det är alltså ett mycket stort krav som ställs på länderna när det gäller kampen mot rasism. Jag måste ärligt säga att jag tycker att det i statsministerns båda anföranden finns formuleringar, där han något undervärderar rasismens, rasfördomarnas och främlingsfientlighetens omfattning och spridning. Nu är det bra att vi skall få en ny undersökning om detta. Det finns sedan tidigare en del undersökningar. Jag medger att främlingsrädslan är ett viktigt incitament, men det rör sig om någonting mycket mer. Under de senaste tre åren har det var tredje vecka förekommit en form av attentat eller sabotage mot flyktingförläggningar. Vi kan inte säga att det är ett mindre problem eller, som statsministern sade, ett marginellt fenomen. Därför ställde jag till statsministern mina frågor om skärpt lagstiftning, förebyggande åtgärder för att komma åt grunden till det hela samt en prioritering av kampen mot denna typ av brottslighet. Är statsministern beredd -- jag har ställt denna fråga förut till statsministern vid en frågerond men har inte fått något svar -- att ta något internationellt initiativ och på vilket sätt vill statsministern agera i förhållande till andra statsministrar och regeringar, som han kommer i kontakt med bilateralt och vid internationella konferenser?

Herr talman! Jag håller med om att främlingsfientlighet och rasism inte är några dominerande drag här i Sverige. Men ett faktum är att när det har begåtts ett brott med rasistiska inslag finns de rasistiska organisationerna på plats med sina flygblad, som är tryckta i England. Att de verkliga rasisterna har byggt upp ett nätverk över hela Europa är också helt klart. Senast i dag kunde vi i nyheterna höra att man hade klara bevis för kopplingarna mellan rasister i Sverige och rasister i England. I ett TV-program nyligen kunde vi se hur kända judar i Tyskland fick rasistiska hotbrev, som var avsända från Sverige. Rasisterna finns organiserade och allerta, och de måste bekämpas. Jag måste också kommentera vad statsministern sade om att vi går mot en allt öppnare värld. Om inte detta skall stanna vid fromma förhoppningar, krävs det verkligen att länder såsom Sverige tar kraftfulla initiativ i internationella församlingar för att göra detta verkligt. Det som vi borde ha lärt oss under de senaste årens händelser är att omvandlingen i världen går mycket snabbt. Den kommer inte att stanna upp nu, utan den kommer i stället att accelerera. Det som vi då också kan förutse är att det blir en omflyttning av exempelvis maktcentrumen. Och om vi bildar ett maktcentrum i Europa kommer det med all sannolikhet att leda till att andra delar och andra regioner i världen har behov av att bygga upp liknande maktcentrum. Hur det blir med demokratin i dessa maktcentrum återstår verkligen att se. Sverige har alltså en roll att spela i de internationella församlingarna. Det är därför väldigt synd att det nu kommer signaler om att Sverige betraktas som alltför Europafixerat för att komma i fråga i sammanhang där det handlar om att arbeta för en rundare värld, för mer öppenhet i världen och för mer demokrati.

Herr talman! I den mån debatten fick ett partipolitiskt inslag föranleddes det faktiskt av vad statsministern hade skrivit i sitt svar, där han gjorde gällande att vissa partier skulle vara bättre än andra. Det tror jag inte. Vi behövs alla här. Däremot finns det kanske några enstaka personer som är sämre än andra, men jag menar inte att statsministern tillhör den kretsen. Jag talade i slutet av mitt förra anförande om riksdagens trovärdighet. Vi har hört här, av ledamöter i denna kammare, det medvetna eller omedvetna föraktet i omdömen om människor i Afrika. De lider egentligen inte, sägs det. De har ju bananer att äta och plåtskjul att leva i. Man har också ifrågasatt deras nöd och behov av medmänsklighet genom att klassa dem som vildar som käkar upp varandra. Man förespråkar att rätten till det egna språket, hemspråksundervisningen, skall slopas. En riksdagsledamot tror t.o.m. att det är en mänsklig rättighet att tjäna pengar på flyktingmottagande, medan vi andra anser att det är en mänsklig skyldighet att öppna famnen och erbjuda en fristad. Det sprids också andra uttalanden, om HIV-smitta och om invandrare, som är falska. Därigenom har också vi från detta hus tyvärr bidragit till att legitimera främlingsfientlighet, och det är en skam, det är fläck på riksdagens baner. Vi vet att de allra flesta som i dag slåss för frihet och demokrati gör det i sina hemländer. Det är där frihetskampen avgörs. Men en del tvingas på flykt för att undgå terror, tortyr, fängelse, t.o.m. förintelse. De blir en del av världens 15 miljoner flyktingar. De kommer i exil, och exilen -- att bli uppryckt från sina rötter, från sin familj, sina vänner, sin hemort -- är alltid ett helvete. Vi vet av uppgifter från Röda korset att ungefär 20 % av flyktingarna som finns i detta land har extremt traumatiska upplevelser av tortyr. Av de 15 miljonerna flyktingar flyr de flesta från ett fattigt land till ett annat fattigt land. Till Europa kommer en bråkdel och till Sverige en rännil. Vi har råd och vi har skyldighet att göra en insats. Jag vill nämna för statsministern, som kommer upp här igen i en annan fråga, ett sammandrag av tidningen Affärsvärldens bedömning av hur pass bra invandringen är för Sverige: Sverige skulle stanna utan invandringen. Jag vill avsluta, herr talman, med att citera ett kurdiskt ordspråk, men jag vill först säga att rädsla och okunnighet är i mycket grunden till främlingsfientligheten och att rädda och okunniga människor är väldigt dåliga färdkamrater på livets väg. Det kurdiska ordspråket lyder så här: Förståelse är att resa in i andra människors landskap, och solidaritet är att dela hemort med sin medmänniska, var helst hon kommer ifrån.

Herr talman! Vi har under den senare tiden kunnat konstatera att rättsväsendet i en hel del fall har fungerat med stor kraft när det gäller rasistisk och/eller invandrarfientlig brottslighet. Men jag vill ändå, trots vad nu statsministern sade om de rapporter han har, hänvisa till att det tidigare har gjorts ganska viktiga undersökningar på det här området. Vi har för det första diskrimineringsutredningen, där man kunde konstatera att alldeles för många ärenden blev nedlagda eller avskrivna, när det faktiskt fanns grund för att vidta åtgärder. Den utredningen borde i dag kompletteras med en objektiv undersökning. För det andra vill jag hänvisa till en utredning som rikspolisstyrelsen gjorde för en del år sedan. Den visade ju, om man talar om den brottslighet som har att göra med olaga diskriminering och hets mot folkgrupp, att ett förhållandevis begränsat antal fall tas upp men att dess värre många fler borde tas upp. Den allvarliga sidan av saken är den typ av brottslighet som har en rasistisk och invandrarfientlig bakgrund och som rör skadegörelse, stöld, övergrepp, olaga hot, misshandel osv. Den brottsligheten är av stor omfattning, och det är där som jag menar att det finns all anledning att göra en noggrann inventering av ytterligare åtgärder som verkligen behövs. Jag är övertygad om att här måste man säga sig att det som görs nu inte är tillräckligt. Att säga att man har situationen under kontroll tycker jag är att ta till överord. Därför menar jag att det skulle vara en väldigt viktig markering om man sade ifrån att just den typen av brottslighet skall ha högsta prioritet i brottsbekämpningen. Det vore en viktig signal till myndigheter av olika slag. Till slut vill jag säga, och det kanske vi är helt överens om, att rasfördomar och invandrarfientlighet är som ett smygande gift. Det är det smygande giftet som jag tycker är särskilt farligt. Det är därför vi, var och en av oss, måste säga att vi aldrig får vara tysta när det här giftet sprids. Det fanns en film under andra världskriget som hette ''Tyst överenskommelse'' som just belyste den här frågan på ett utmärkt sätt. Aldrig tyst, när det smygande giftet sprids!
Herr talman, ärade ledamöter! Jag har suttit och lyssnat hela morgonen på denna debatt, som är väldigt viktig. Vi har hört hur Pierre Schori angriper Ny Demokrati ganska ordentligt. Men vad gör väl det? säger jag. Jag vill påstå att Ny Demokrati är det enda parti som har försökt att lägga fram problemen som de är. Det har vi fått mycket -- jag behöver inte uttala vad jag tänkte säga. Ni vet väl alla här vad man har kallat mig. Man har kallat mig för rasist, man har kallat mig för den inkompetente tokstollen, och jag vet inte allt. Men det är ju så, när man vill skymma problemen. Då hittar man på en massa saker och ting. Om jag skulle vara rasist, hade jag inte stått här. Jag har jobbat i det mörkaste Afrika, och troligtvis hade jag i så fall kommit hem i en kista. Jag tycker att det är ganska beklämmande att höra hur man försöker analysera, hur duktiga vi är att tänka och tycka om andra människoslag, när vi inte ens kan ta hand om våra egna människor i Sverige. Vi vet alla vad som hände i Lindome. Vi har alltså en lag som säger att är man två stycken om att slå ihjäl en människa så kan man skylla på varandra och gå fria båda två. Om vi inte passar upp, får vi nog en motsättning mot allt vad myndigheter heter. Men tillbaka till främlingsfientligheten. Varför uppstår den? Jo, det är ganska enkelt egentligen. Orsaken är hur vi hanterar invandrare och flyktingar. Om man jämför med hur vi hanterar oss själva, är det på det mest omänskliga sätt. Vi sätter dem i läger, mer eller mindre som djur. De får inte arbeta. De får inte ens bädda sina egna sängar osv. Så var det i alla fall tidigare. Det är inte undra på att det går så snett som det gör. Varför skall det behöva ta två, tre, fyra eller fem år, kanske ännu längre, för människor att få reda på om de skall få stanna eller inte? Jag har försökt att få in en debattartikel i FLT. Det gick inte. Det gällde en konkret fråga, nämligen hur vi skall göra för att få bukt med detta problem. Jag säger att det är enkelt. Vi måste få stopp på invandringen nu. Vad menar jag med det? Jo, stoppa den t.ex. under ett år framöver, och sedan reda ut alla de problem som vi har skapat. Det är vi som har skapat alla problemen, inte invandrarna eller flyktingarna. Vad menar jag med att stoppa? Det gäller givetvis inte de flyktingar som kommer hit. Men just nu är de en försvinnande liten andel. Jag tycker att alla vi i Sveriges regering och riksdag skall ta krafttag och verkligen ta tag i problemen och visa att vi menar vad vi säger. Det går bra att stå här och prata om mänskliga rättigheter osv. Men lever vi upp till vårt prat, när vi inte ens gör det gentemot våra egna medmänniskor? I Sverige råder en rättslöshet som är alldeles otrolig. Det tror jag alla gamla riksdagsmän mycket väl känner till. Jag kommer att väcka en del motioner i detta ärende. Så får vi sedan se hur det är med civilkuraget när ärende för ärende kommer att sopas undan. Det kan t.ex. gälla människor som vänder sig till domstolar men ej får prövningstillstånd. Jag kan t.o.m. presentera ett fall där vittnet enligt protokollet har avlidit. Men han lever än i dag! Så fungerar, mina damer och herrar, svenskt rättsväsende. Jag ber att få avsluta denna debatt. Jag hoppas att vi gemensamt skall vidta aktioner mot främlingsfientlighet.

Herr talman! Statsministern säger att det har varit svårt att förklara neutralitetspolitiken för utländska medborgare. Men det är faktiskt så att hans främsta skyldighet gäller de egna medborgarna, vårt eget folk, och man kan inte precis säga att det därvidlag varit tydlighet och klarhet i detta avseende. Styrkan i det budskap som vi alla vill sända till det nya Europa och till våra medborgare ökar om vi är eniga om tagen och minskar om vi ger intryck av oenighet. Jag tycker att vi efter den deklaration som statsministern gjort här i dag i Henrik den IV:s anda borde kunda sända en signal till vårt folk och till omvärlden att vi är eniga om grundlinjen i dessa viktiga frågor.

Om man hittade en sådan formulering skulle man kanske kunna säga så, att vår säkerhetspolitik syftar till fred, frihet, sociala framsteg, demokrati och samarbete i Europa och i världen. De medel som vi använder för att nå vårt mål är aktivt deltagande i FN, liksom vår strävan efter ett medlemskap i EG, den Europeiska unionen, och militär alliansfrihet med eget försvar. Jag skulle vilja sluta med en fråga till statsministern, där ett svar skulle förstärka kontinuiteten i vår grundlinje, i vår samsyn, och samtidigt visa på flexibiliteten i vårt dagsaktuella utrikespolitiska agerande. Det gäller om statsministern vill försöka svara på frågan om man också i vår grundbultslinje, avseende alliansfrihet i fred och neutralitet i händelse av krig i vårt närområde, också kan inbegripa den ursprungliga formuleringen att därvidlag utesluts förpliktande militärt samarbete med andra stater.

Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig vad regeringen kan och avser att göra för att rädda verksamheten vid sockerbruket i Roma. I fallet Roma har ett konsortium, där bl.a. Arla ingår, erbjudit sig att köpa sockerbruket för att i första hand tillgodose eget sockerbehov. Sockerbolaget har avböjt erbjudandet. En nyetablering på sockermarknaden vore välkommen, dels för att en ökad konkurrens alltid är vitaliserande på en marknad, dels för att en fortsatt sockerproduktion på Gotland även har betydelse för sysselsättningen. Det måste dock överlåtas till de enskilda företagen, i detta fall Sockerbolaget och Procordia, att självständigt och på marknadsmässiga grunder fatta sina beslut. Mörbylånga har Sockerbolaget aviserat sin avsikt att ställa resurser och kompetens till förfogande för att skapa alternativ sysselsättning. Jag utgår från att bolaget vidtar liknande åtgärder när det gäller Näringsfrihetsombudsmannen har prövat frågan om Sockerbolagets ovilja att sälja Roma sockerbruk. Näringsfrihetsombudsmannen konstaterar att det inte finns någon möjlighet att med stöd av konkurrenslagen framtvinga en försäljning. Det kan dock nämnas att konkurrenskommittén i sitt huvudbetänkande föreslagit möjligheten att dela upp existerande monopolföretag i sådana fall där någon annan framkomlig väg att skapa fungerande konkurrens inte finns. Förslaget bereds för närvarande. Sverige är för närvarande skyddad genom gränsskyddet för socker, varigenom införselavgifter balanserar prisskillnader mot världsmarknaden. I samband med förhandlingar om ett internationellt sockeravtal har Sverige förklarat sig berett att på sikt sträva efter att skapa utrymme för en import av socker svarande mot 10--15 % av den svenska sockerförbrukningen. Det innebär alltjämt en relativt hög självförsörjning men även en ökad konkurrens på hemmamarknaden. Den framtida nivån på gränsskyddet för socker behandlas i GATT-förhandlingarna. Vid ett EG-medlemskap, då gränsskyddet tas bort, ökar sannolikt konkurrensen från de europeiska sockerbetsodlarna. Sockerbolaget, som i dag har hela den svenska sockermarknaden, förbereder sig att möta en ökad internationell konkurrens, bl.a. genom att sänka kostnadsnivån. En strukturrationalisering av verksamheten genomförs. Den innebär bl.a. att sockerbruket på Gotland kommer att läggas ned. Med hänsyn till den betydelse som sockerbruken på Gotland och Öland har för sysselsättningen har riksdagen bedömt att det inte är rimligt med en omedelbar nedläggning med mindre än att det stöd till driften av bruken som lämnas över statsbudgeten skall fortsätta under en övergångsperiod, vilken i fråga om Roma sockerbruk sträcker sig längst t.o.m. 1995 års sockerkampanj. juli 1991 skall användas till att förstärka länsanslaget i resp. län för att underlätta anpassning och finna alternativ sysselsättning. Riksdagen har i detta sammanhang också framhållit Sockerbolagets ansvar för att finna alternativ produktion och möjlighet för alternativ sysselsättning. Utvecklingen inom jordbruket och den konkurrenssituation som Sockerbolaget kommer att möta framtvingar rationaliseringsåtgärder. Dessa är sannolikt nödvändiga för att effektivisera verksamheten och klara sysselsättningen för den personal som för närvarande kan beräknas vara sysselsatt med sockerproduktion. Sammanfattningsvis vill jag säga att en strukturrationalisering inom sockerindustrin synes behövlig och att statsmakterna har beslutat om åtgärder för att minska verkningarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. För en månad sedan stod jag i en annan talarstol i Gotlands kommunfullmäktige och diskuterade vad som kan göras för att rädda den sysselsättning som sockerodling och sockertillverkning skapar på Gotland. Jag kan berätta att jag då fick ytterligare bevis på att näringsministern på Gotland har partivänner som hyser ett stort hopp om att regeringen skall rädda verksamheten vid bruket. I den nu aktuella situationen skulle det ske genom att regeringen utnyttjar sitt ägarinflytande via Procordia och ser till att bruket kan säljas. När man lyssnar på näringsministerns svar kan man konstatera att svaret på min fråga vad regeringen skall göra för att rädda bruket är: ingenting. Svaret låter dessutom helt kategoriskt. Det är ju inte ovanligt att de svar på interpellationer och frågor som lämnas här i kammaren är något svävande, eftersom regeringen -- av vilket slag den än är -- gärna vill behålla en viss rörelsefrihet. I detta svar ser jag inga sådana oklarheter. Näringsministern får korrigera mig om jag har fel. Jag måste säga att jag uppskattar statsrådets uppriktighet, men jag vet att många blir besvikna, inte minst de centerpartister som i valrörelsen sade att det var klart att bruket skall vara kvar och att man skulle se till att så blev fallet om man kom med i regeringen. Tyvärr satt inte dessa centerpartister inne med det trollspö som de ville ge sken av att ha, och detta är jag och praktiskt taget alla andra gotlänningar djupt oroliga över. Jag utgår från att näringsministern är helt införstådd med den näringslivsstruktur som gäller på Gotland, där jordbruket är en huvudnäring och förädling av jordbruksprodukter står för en tredjedel av den industri som finns. Jag utgår från att det är en ren lapsus att det i svarets tredje stycke litet nonchalant sägs att sockerproduktionen på Gotland ''även har betydelse för sysselsättningen''. Det är väl en mycket mild skrivning, eftersom denna verksamhet faktiskt helt eller delvis ger utkomst åt tusentalet personer. Mot bakgrund av den diskussion som har förekommit och den stora betydelse som denna fråga har för Gotlands län är jag mån om att få en helt klar bild av vad detta svar baserar sig på. Min interpellation gällde vad regeringen kan och avser göra. Jag vill därför precisera mig genom att fråga: Är regeringen av formella skäl förhindrad att göra något ingripande, eller är det en lämplighetsbedömning som har gjorts? Det skulle också vara intressant att få höra hur näringsministern rent principiellt ser på ansvaret för denna nedläggning. Har regeringen över huvud taget ett ansvar, eller vilar ansvaret helt och hållet på Sockerbolaget?

Herr talman! Under ganska många år har betodlare och anställda vid sockerbruken på Öland och Gotland levt med ovissheten och med vetskapen om att Sockerbolaget helst av allt skulle vilja lägga ner verksamheten. Inom ramen för jordbruksprisregleringssystemet har riksdagen varje år avsatt medel som varit avsedda att gå till Sockerbolaget som en ersättning för att man upprätthöll produktionen vid öbruken. De här pengarna använde Sockerbolaget aldrig till att investera eller utveckla verksamheten i öbruken, utan de gick på annat sätt in i Sockerbolagets verksamhet. Det var pengar som i slutändan betalades av livsmedelskonsumenterna i Sverige. Konsumenter har också upplevt hur Sockerbolaget fungerar, som ju har totalt monopol i branschen. Man har ju t.ex. försökt minska förpackningsstorlekar utan att sänka priserna. Hela denna situation visar hur en industri kan bli ganska slö och lat när den har totalt monopol. Man kan också jämföra Sockerbolagets verksamhet med andra verksamheter med avseende på framtiden, när man vet att t.ex. framtagandet av bioplaster, som sockerbetan kan användas som råvara till, skulle vara oerhört värdefullt därför att det skulle hjälpa till att lösa en hel del av det moderna industrisamhällets miljöproblem. Många förpackningar och annat som vi använder i vårt samhälle skulle kunna baseras på en biologisk produktion, och med produkter som kunde gå in i ett fungerande kretslopp skulle avfallsproblematiken vara löst. Sockerbolaget har inte avsatt några resurser för den typen av utvecklingsarbete. Jag tror att vi kan vara överens om att det är ett skrämmande exempel på hur ett företag med hjälp av totalt monopol kan tillåta sig att vara ganska slött. Då skulle man tycka att den nya regeringen, som ju i andra sammanhang talar så varmt om behovet av konkurrens, skulle inse nödvändigheten av konkurrens också på det här området och försöka hitta vägar att stödja de aktörer som nu är beredda att gå in och ge Sockerbolaget en match. Men statsrådet konstaterar bara i sitt svar att den nuvarande konkurrenslagstiftningen inte ger några sådana möjligheter. Staten kunde, som stor ägare i Sockerbolaget -- det är ett hälften--hälftenägarskap -- ta upp en sådan här diskussion. Statsrådet skriver i slutet av svaret att ''en strukturrationalisering inom sockerindustrin synes behövlig''. Han ger alltså indirekt Sockerbolaget sitt stöd. Det är ett synsätt som rimmar mycket illa med det tal man annars brukar föra om behovet av konkurrens. Jag måste säga att jag är mycket missnöjd med detta svar från statsrådet. Det skulle vara på sin plats att regeringen i stället redovisade hur man offensivt kunde agera för att försöka bevara och utveckla denna verksamhet, som är av så oerhört stor betydelse för Gotland. Jag tycker också att svaret är litet nonchalant, när statsrådet bara konstaterar och accepterar den situation som råder.

Herr talman! Sockernäringen på Gotland och därmed Roma sockerbruks möjligheter att alltfort få verka i näringslivet på ön har diskuterats många gånger i denna kammare. Senast var det under förra riksmötet, i anledning av att den socialdemokratiska regeringen inte längre ville låta det statliga stödet till öbruken utgå via statsbudgeten -- ett regionalpolitiskt stöd som för Romabrukets del låg på ca 12 miljoner. Med största sannolikhet är det ett av de effektivaste regionalpolitiska medel som passerat statsbudgeten. I ett antal utredningar har slagits fast att sockerproduktionen på Gotland har utomordentligt stor betydelse ur regional synpunkt och sysselsättningssynpunkt och att det inte är möjligt att avveckla verksamheten utan att likvärdiga alternativ skapas. Med tanke på att ca 1 000 hushåll är beroende av verksamheten skulle den regionalpolitiska effekten för det begränsade område som Gotland utgör bli orimligt stor. Ändå var det indragna stödet från regeringen den utlösande faktorn för Sockerbolaget att säga att man skulle lägga ner öbruken -- om än med en respittid för Romabruket på fem år. Med full insikt om situationens allvar påbörjades ett arbete på olika fronter, varav en är länsstyrelsens arbetsgrupp, som leds av förre landshövdingen Claes Elmstedt, där alla berörda parter är representerade och som söker just alternativen till sockerproduktionen. Den tidsfrist som gäller räcker som längst till 1995 års kampanj. Ett annat alternativ är då det intresse som har visats från ett konsortium med Arla som huvudintressent och som har anmält att man är beredd att överta bruket för tillverkning av socker att användas som råvara i egna industrier. Tyvärr har Sockerbolaget förklarat sig inte vara berett att sälja bruket, och detta är anledningen till interpellationen och det svar som statsrådet har lämnat här i dag. Den monopolliknande ställning som Sockerbolaget har haft i vårt land i snart 100 år har lett fram till att bolaget enligt 1990 års redovisning hade en förräntning på insatt kapital på 18 %. I denna lönsamma koncern ingår Romabruket med 8 % av den totala omslutningen. Romabruket hävdar sig för övrigt väl vad lönsamheten beträffar, men lönsamhetsutvecklingen för betodlarna har tyvärr halverats på de tre senaste åren -- helt i linje med övrig jordbrukspolitisk verksamhet i vårt land. Sockerbolagets inställning att strukturrationaliseringar måste göras på så sätt att all sockerproduktion skall ske i Skåne är oacceptabel ur flera synpunkter. Gotland ligger nära stora konsumtionsområden och är närmaste granne till länder som i dag har hungersnöd. Dessutom visar erfarenheterna från fjolårets odling att det rent av är en fördel om en del, visserligen liten med 8 %, förläggs till annat område än Skåne. Gotland är därvid ett gott komplement. Vår lilla del av den totala sockerproduktionen kan inte utgöra något hinder för Sockerbolaget att genomföra rationaliseringar då det gäller övriga 92 %. I statsrådets svar förs ett resonemang om att Sverige i ett internationellt avtal har förklarat sig berett att skapa utrymme för import upp till 15 %. Det avtalet undertecknades av Mats Hellström i Genève 1983 och gällde ett antal år. Om det alltfort finns något sådant åtagande, har det i varje fall inte passerat riksdagen. Det är möjligt att det finns på regeringsnivå. I interpellationssvaret pekar statsrådet också på att Sockerbolaget förbereder sig för ökad internationell konkurrens, när EG-medlemskapet är ett faktum. Låt mig i all stillsamhet påpeka, att inom EG prioriteras faktiskt bl.a. bergstrakter och öar, så att den produktion som finns där också skall högförädlas på plats för att minska onödiga fraktkostnader. I sammanhanget bör också framhållas som en mycket stor plusfaktor att Romabruket har löst sin miljösituation, medan alla bruken i Skåne går på dispens från miljölagstiftningen. Det är värt att notera. Herr talman! Jag har förståelse för statsrådets inställning i huvudfrågan, att detta i huvudsak är ett ärende för de enskilda företagen, men nog hade det varit till fördel om regeringen, med visst ägarintresse i Procordia, kunde förmå Sockerbolaget att visa sitt samhällsansvar och medverka till att sockerproduktionen kunde bli kvar på Gotland. I annat fall ser jag fram mot det förslag till konkurrenslagstiftning som för närvarande bereds i regeringskansliet. Jag har för avsikt att återkomma i denna fråga då, om inte förr.

Herr talman! Först tycker jag att man skall ha klart för sig att Sockerbolaget självfallet skall bedriva sin verksamhet så rationellt som möjligt. Bolaget har självfallet skäl att försöka hålla sin kostnadsnivå så låg som möjligt med tanke på den ökande konkurrens som det kommer att utsättas för. När det gäller statens ägarandel i Procordia vill jag påpeka att staten sedan gammalt -- det är ju egentligen det gammla Statsföretag sammanslaget med det f.d. Volvodominerade Pharmacia -- äger Volvo har ungefär 43 % av rösterna och aktiekapitalet. Bolaget är börsnoterat. Staten kan inte gå in och dirigera vad bolaget skall göra eller inte göra. Aktiebolagslagen ställer entydigt krav på styrelsen i ett bolag att sköta bolaget på bästa sätt och med bolagets bästa för ögonen. Det är i synnerhet viktigt när det är ett bolag med flera ägare och självfallet när det finns många tusentals små aktieägare och företaget dessutom är börsnoterat. Vägen att ingripa via staten, via ordergivning eller direktiv till Procordia, dvs. vägen att ingripa via statens ägarandel, står alltså inte öppen. Jag noterade i mitt svar att näringsfrihetsombudsmannen gentemot konkurrenslagstiftningen hade prövat Gotland. Jag vill poängtera att de borgerliga partierna i näringsutskottet vid den här tiden föregående år tog initiativ till tilläggsdirektiv till konkurrenskommittén, bitvis i strid med den dåvarande majoriteten i kammaren. Vi fick till slut ändå igenom att konkurrenskommittén skulle få direktiv om att man i extrema situationer med marknadsdominans som var skadlig skulle kunna bryta upp existerande företagskombinationer. Konkurrenskommittén har kommit tillbaka med ett sådant förslag. Det bereds för närvarande i departementet, och vi räknar med att kunna lämna någon form av förslag, i varje fall till lagrådet, under våren, i allra bästa fall till riksdagen under innevarande termin. Propositionen kommer att läggas fram allra senast i augusti. Vi räknar med att den nya konkurrenslagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1993. Då öppnas nya möjligheter att via gällande konkurrenslag komma till rätta med den här typen av problemställningar. Jag uppskattar självfallet att det finns andra som är intresserade av att driva sockerbruket i Roma. Men det måste, med nuvarande lagstiftning, grundas på någon form av frivillig överenskommelse mellan parterna i och med att nuvarande konkurrenslag inte medger något annat.
Herr talman! Statsrådet säger att Sockerbolaget självfallet skall ha rätt att bedriva sin verksamhet så rationellt som möjligt. Det är ju inte heller det som har ifrågasatts. Sockerbolaget har ju avsagt sig den här verksamheten -- det vill inte längre bedriva den. Varför skall bolaget ha rätt att utöver att bestämma om sin egen verksamhet bestämma om andras? Det är ju vad det handlar om i det här fallet -- man tillåter inte heller någon annan att försöka driva den här verksamheten, därför att det skulle kunna innebära en konkurrens med Sockerbolagets kvarvarande bruk i Skåne. Det är en fullkomligt oacceptabel situation att Sockerbolaget på det här sättet försöker behålla dominansen över en marknad. Jag tycker inte heller att det är riktigt att de tilläggsdirektiv till konkurrenskommittén som statsrådet talar om svarar mot just den här situationen. Det handlar ju i det här fallet inte om att bryta upp Sockerbolagets verksamhet. Det kanske i och för sig kan bli nödvändigt med tanke på dess fortsatt stora dominans, men här handlar det om möjligheten för någon annan att bedriva den verksamhet som Sockerbolaget inte längre är intresserat av. Om jag förstått statsrådet rätt innebär hans svar att det vid ingången av 1993 finns en ny konkurrenslagstiftning. Jag får verkligen hoppas att den nya regeringen inte ger vika för de starka intressegrupperingar som nu börjar mullra om att det inte alls är nödvändigt med någon förändring av den svenska konkurrenslagstiftningen. Men jag utgår från att regeringen kommer att se till att vi får en skärpt konkurrenslagstiftning. Avser statsrådet med sitt svar att man vid ingången av 1993 kommer att kunna göra någonting åt den konkreta situationen när det gäller Sockerbruket på Gotland?

Herr talman! Om sockerbolaget nu väljer att avveckla sockerbruket till en kostnad av 50--60 miljoner och om alternativen inte finns, inte är färdiga eller inte är ekonomiskt bärkraftiga berörs tusentalet gotländska hushåll. Trots den stora arbetsmarknadspolitiska insats som har gjorts på Gotland under hösten är det 4 500 arbetssökande på Gotland i en total arbetskraft på 29 000 Situationen är alltså mycket allvarlig. Den här frågan måste få en positiv lösning. Jag tycker då att Arlas intresse för sockerbruket är en god affärsidé. Det är en typ av initiativ som det borde finnas fler av i dag. Jag ser framöver möjligheter att när den nya lagstiftningen kommit till stånd ta upp den här frågan i en ny omgång. Jag skulle vilja vädja till näringsministern att ta sig an den här frågan med all möjlig handlingskraft från regeringens sida, om inte förr så då. Frågan finns i dag på regeringens bord så till vida att ett enat Gotland har skrivit ett brev till statsministern. Alla politiska partier och de fackliga organisationerna har där i stor enighet beskrivit situationen. Därför utgår jag från att sista ordet inte sägs här och nu.
Herr talman! Självfallet kommer vi att följa de beslut och de direktiv som kommer från riksdagen -- det ligger i sakens natur. När det gäller Sockerbolaget och dess möjligheter att bestämma över andras agerande vill jag säga att det naturligtvis är fritt för andra att bygga upp nya sockerbruk. Men vad det nu är fråga om är såvitt jag förstår att Arla vill ta över Sockerbolagets sockerbruk, som bolaget har för avsikt att lägga ned. I den situationen krävs det någon form av frivillig överenskommelse, i och med att det inte finns möjlighet för staten att som minoritetsägare i ett delägt bolag gå in och beordra bolaget, som är börsnoterat, att göra det ena eller andra. Dessutom är nuvarande konkurrenslagstiftning svag. Det är därför vi från borgerlig sida har drivit kravet om skärpningar i konkurrenslagstiftningen. Vi driver den frågan hårt för att snabbt få fram den nya konkurrenslagstiftningen, som direkt skall göra det möjligt att framtvinga den här typen av lösningar, som skapar konkurrens och en mer fungerande marknad. Därmed borde den göra det möjligt att göra någonting på Gotland.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har i en interpellation frågat om jag i lämpligt sammanhang ämnar aktualisera händelser och frågeställningar rörande rättsöverträdelser av brittiska säkerhetsstyrkor på Nordirland, med representanter för Storbritanniens regering. Kännetecknande för dagens konflikt på Nordirland är att den har fortgått under flera decennier utan att parterna har förmått lösa dess grundläggande problem: hur få Nordirlands befolkning att mönstra kraft nog för att bryta med sekelgamla ömsesidiga fiendebilder, och jämka samman till synes oförenliga ståndpunkter om Nordirlands tillhörighet. Skall öns norra del förenas med Irland, såsom de irländska nationalisterna önskar? Eller skall den förbli en del av Storbritannien, som Nordirlands unionister vill? De brittiska och irländska regeringarna har i ett avtal från 1985, det s.k. Hillsborough-avtalet, för sin del utfäst sig att stödja en återförening på fredlig väg om och när en majoritet av Nordirlands befolkning så önskar. De båda regeringarna noterade samtidigt att denna förutsättning då ännu inte förelåg. Otaliga försök har gjorts att förmå de irländska nationalisterna, vilka hämtar sitt stöd bland Nordirlands katolska minoritet, och unionisterna, vars stöd kommer från Nordirlands protestantiska majortiet, att lösa sin konflikt. Men försöken har var gång stupat på den ena eller andra partens ovilja eller oförmåga till kompromiss och försoning. Och i kompromisslöshetens spår har en förskräckande cykel av våld och motvåld kunnat registreras. Enbart 1991 har över 90 personer dödats i Nordirland i terrordåd. Våldet har inte sällan drabbat befolkningen urskillningslöst. Provisoriska IRA, en irländsk nationalistisk terrorgrupp, har exemepelvis använt sig av såväl s.k. ''mänskliga bomber'' som av bombdåd på offentliga ställen såsom regeringsbyggnader, varuhus och järnvägsstationer, och detta även i andra delar av Storbritannien. Den s.k. Ulster Volunteer Force och andra unionistiska terrorgrupper, har å sin sida också trappat upp våldet. Samtidigt bör man komma ihåg, att dessa våldsgrupper är mycket små, men väl synliga, element i det nordirländska samhället. Detta är en aspekt som inte alltid uppmärksammas. Den svårlösta konflikten drabbar en av Europas äldsta rättsstater. I den konfliktladdade situationen på Nordirland har understundom också rättsstatens normala spelregler kommit att överträdas. Detta är självfallet alltid betänkligt, var det än sker. Men det bör tilläggas att såväl den brittiska regeringen, som de rättsvårdande instanserna själva, också på olika sätt visat vilja att komma till rätta med påtalade rättsöverträdelser. Den brittiska regeringen har under senare år och i nära samarbete med Irlands regering gjort aktningsvärda försök att lösa konflikten. Den har bl.a. satsat på ekonomiska program som också gynnar Nordirlands eftersatta katolska minoritet. Regeringen lyckades under våren 1991 för första gången på många år att förmå unionister och nationalister att sätta sig ned vid samma förhandlingsbord för en dialog om bl.a. självstyre för Nordirland. Samtalen suspenderades tills vidare, sedan det visat sig att tillräcklig vilja till nytänkande och kompromisser ännu inte fanns hos alla parter. Men samtalen representerade ändå något nytt, positivt och viktigt i denna långa konflikt. Och ansträngningar görs för att åter få dem i gång. Jag anser självfallet att dessa konstruktiva försök att bryta våldets och misstrons onda cirklar är värda omvärldens och vårt eget stöd. Det är främst detta synsätt som regeringen bör företräda när den nordirländska konflikten berörs vid samtal med de brittiska och irländska regeringarna. Förhandlingar, ej gevärskulor eller hemmagjorda bomber, är den enda väg på vilken Nordirlands prövade befolkning kan uppnå fred.

Herr talman! En långvarig och allvarlig konflikt pågår på Nordirland. Vi har all anledning att oroa oss för den i Europa. Inte minst med tanke på den integration och det samarbete som skall gälla i Europa bör vi också se till att lösa de konflikter som har pågått under mycket lång tid. Det gäller konflikten både på Cypern och på Nordirland. Det har nu tillkommit nya konflikter, men det gäller också att uppmärksamma de gamla. I svaret tar utrikesministern mest upp hur man skall lösa situationen rent politiskt. I botten finns dock sociala problem, och mycket handlar om sociala orättvisor gentemot en minoritet på Nordirland. Arbetslösheten har t.ex. förfärande höga siffror inom katolska områden. Det finns en stor skillnad när det gäller rätten till arbete. Det finns de som aktivt har verkat för att man inte skall diskrimineras på grund av sin religion, utan att alla skall ha samma rätt till arbete. Tidigare fick man till myndighet ange vilken religion man har när man skulle anställas. Denna bestämmelse har nu tagits bort. Man kan ändock se vilken grupp en person tillhör, eftersom samhället i sig är så uppdelat att bara adressen talar om huruvida man är katolik eller protestant. Jag tycker att det är viktigt att, precis som Ingbritt Irhammar sade, vi tar upp denna konflikt också internationellt. I september förra året var jag som observatör på ESK-konferensen i Moskva, som gällde den mänskliga dimensionen. Där tog den engelska delegationen själv upp Nordirlandsproblemet. Jag tycker att det är väldigt bra att frågan lyfts fram i internationella sammanhang. Tidigare har det hävdats att detta är ett internt problem, inte något internationellt. Det vore bra om också Sverige deltog i en sådan debatt och pressade på så att det blir fredsförhandlingar där man inte bara försöker lösa de politiska problemen utan också lyfter fram de sociala problem som ligger i botten. Själv träffade jag en katolsk kvinna förra sommaren som hade deltagit i en demonstration för just mänskliga rättigheter. Hon hamnade i fängelse och satt där ett halvår. Så det begås många brott mot mänskliga rättigheter på olika plan. En annan sak som jag själv har tagit upp vid flera tillfällen gäller plastkulor som används mot befolkningen. Det är England och Israel som använder sig av den här typen av vapen, som inte anses vara inhumana. Men det har hänt, inte minst i Nordirland, att barn har dödats av dessa plastkulor, eftersom det finns en stålkula inuti plastkulan. Och det är inte så att man bara skjuter under knähöjd, utan man har faktiskt skjutit i huvudhöjd och dödat barn. Inte heller har det varit så att barn har befunnit sig i kravallsituation. För ett par år sedan var det kvinnor här i riksdagen som just berättade om dessa händelser. Det bör vi reagera på, och vi måste försöka få till stånd ett förbud mot den typen av vapen. De hör inte hemma i civiliserade samhällen.

Herr talman! Jag tackar för de synpunkter som Ingbritt Irhammar och Ingela Mårtensson har framfört här. Jag skall ha dem i minnet när jag har överläggningar med mina brittiska kolleger. Jag vill tillägga till det jag sade tidigare i mitt skrivna svar, eftersom jag tycker att det är mycket viktigt med tanke på att vi som svenska parlamentariker träffar brittiska parlamentariker, att den brittiska regeringens politik i Nordirland faktiskt regelbundet granskas av parlamentet. Den lagstiftning som är basen för direktstyret och för säkerhetspolitiken är tidsbegränsad och förutsätter alltså en årlig översyn av situationen, tillämpningen och eventuella ändringsbehov. En större ändring genomfördes då Northern Ireland Act 1991 ersatte en rad tidigare lagar. Det görs alltså en årlig översyn och förs en debatt i det brittiska parlamentet. Det är viktigt för oss att komma ihåg i det här sammanhanget.
Herr talman! Det är bra att Margaretha af Ugglas tänker ta med sig våra synpunkter. Då utgår jag ifrån att dessa frågor kommer att lyftas fram. Jag skulle vilja tillägga en fråga som jag tycker också bör tas upp i detta sammanhang och som vi naturligtvis själva som riksdagsledamöter bör diskutera öppet, inte bara här i Sverige utan också internationellt. Det gäller det som nämndes på radion i Ekot i morse, som var nytt för mig men som visar att brott mot mänskliga rättigheter bör uppmärksammas på många områden, nämligen nyheten att den brittiska staten har exporterat tortyrutrustning till länder som begår brott mot mänskliga rättigheter. Jag tror att det handlade om fotbojor, elektriska stolar och annan utrustning som kan användas på fångar och som har använts i länder som är kända för att begå brott mot mänskliga rättigheter. Detta bör vi ta upp och ventilera. Nu handlar mycket om vår europeiska säkerhet, om att vi skall föregå med gott exempel och om att europeiska stater tillsammans skall hjälpas åt att lösa säkerhetsproblemen. I detta ingår självfallet oroligheter i vår närhet, där verkligen oroligheterna i Nordirland ingår. Samtidigt måste vi ha förståelse för svårigheterna att lösa denna långvariga konflikt. Vi skall inte dra oss för att diskutera den. Därför är jag glad för det svar som Margaretha af Ugglas har lämnat.
Herr talman! Maj Britt Theorin har under rubriken ''Bocken till trädgårdsmästare'' ställt en rad frågor till mig om regeringens nedrustningspolitik och i det sammanhanget kritiserat vissa uttalanden av FOA-forskaren Ingemar Dörfer, som jag avser knyta till utrikesdepartementets nya idé och analysgrupp som säkerhetspolitisk analytiker. För det första frågar Maj Britt Theorin om jag kommer att se till att ''Sverige lämnar den förtunnade värld av FN-stadga och resolutioner''. Hon undrar för det andra på vilket sätt jag tänker ''fastställa förutskickade förändringar i säkerhets-, freds och nedrustningspolitiken i regeringen och i riksdagen''. Vidare frågar hon om jag ''maktfullkomligt kommer att föreslå att freds och nedrustningsfrågorna inte längre brett förankras parlamentariskt genom nedrustningsdelegationen''. Slutligen undrar hon om ''den moderata nedskärningen av stödet till fredsorganisationer har stöd i hela regeringen''. Pierre Schori har i en interpellation i samma ämne och med samma bakgrund frågat mig om vissa uttalanden som Ingemar Dörfer gjort i och i anslutning till sin bok ''Nollpunkten'' representerar regeringens och min egen uppfattning. Jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Vad Maj Britt Theorins frågor beträffar kan jag inledningsvis upplysa henne om att FN, som jag sagt i flera av mina tal under hösten, förblir en av hörnpelarna i vår utrikespolitik. Vad avser förändringar och nya initiativ i säkerhetsoch nedrustningspolitiken kommer dessa på vanligt sätt att debatteras i riksdagen. Jag vill också erinra om utrikesnämndens roll i sammanhanget. I riksdagens allmänpolitiska debatt den 17 oktober tillkännagav jag att jag mot bakgrund av den snabba utvecklingen i vår omvärld fann det motiverat att göra en översyn av nedrustningspolitiken. Den expertgrupp som tillsattes för att genomföra denna översyn och utforma rekommendationer för det fortsatta arbetet framlägger inom kort sin rapport. På grundval av gruppens analyser och rekommendationer kommer jag att presentera mina egna slutsatser. Regeringens nedrustningsoch säkerhetspolitik kommer att som brukligt är ingå i regeringens utrikespolitiska deklaration till riksdagen och bli föremål för sedvanlig debatt i anslutning härtill. Regeringen anser att det är viktigt att den svenska säkerhets och nedrustningspolitiken har parlamentarisk förankring. Centralt förblir härvidlag utrikesutskottet. I övrigt kan dessa ämnen diskuteras i olika former. ESK-samarbetet öppnar en ny parlamentarisk dimension på detta samråd. Vi avser att återkomma till frågan när rekommendationerna för den framtida nedrustningspolitiken presenteras. Som framgår av budgetpropositionen föreslår regeringen att anslaget ''Information, studier och forskning om freds och nedrustningssträvanden m.m'', från vilket stödet till fredsorganisationerna utgår, skall belöpa sig på 24 milj.kr. nästa budgetår. Som jag sade för en månad sedan som svar på en fråga av Ingela Mårtensson har anslag till fredsorganisationerna nu beviljats under nästan tio år utan att någon utvärdering gjorts. Den översyn av nedrustningspolitiken som jag nyss nämnde kommer att vara vägledande när det gäller att bedöma de krav som i det förändrade utrikespolitiska läget ställs på forskning, studier och informationsverksamhet på nedrustningsområdet. Som svar på Pierre Schoris frågor vill jag bara i korthet konstatera att docent Ingemar Dörfer först i februari i år kommer att vara anställd på UD. Uttalanden som han gjort dessförinnan representerar således inte någon annan än honom själv. Vad gäller frågan om Dörfers anställning på UD föregicks Pierre Schoris och Maj Britt Theorins interpellationer av ytterligare ett antal uttalanden om Dörfers person i pressen. Enligt Svenska Dagbladet den 10 december ansåg Schori det omdömeslöst att anställa Dörfer ''som nu kravlar fram från katakomberna''. Han hävdade att Dörfer representerar en extrem ytterkantspolitik och ''spottar på allt vad UD har sysslat med under årtionden''. Att sätta in en sådan person på UD är inte bra för moralen där, sade Schori till Svenska Dagbladet. Maj Britt Theorin uttalade till samma tidning att hon ansåg det förvånande och provocerande att anställa ''en sådan udda person som Ingemar Dörfer'' på UD. Dessa uttalanden är anmärkningsvärda av flera skäl. För det första har de en obehaglig ton av personangrepp. För der andra finner jag det anmärkningsvärt att företrädare för oppositionen skall försöka bestämma vilka rådgivare regeringen önskar begagna sig av. Det är ett vedertaget inslag i svensk parlamentarism att detta är regeringens prerogativ. Bertil Måbrink, vpk, dåvarande försvarsministern Sven Andersson för att han hade låtit Ingemar Dörfer ta del av vissa uppgifter om Viggenprojektet. Liksom Sven Andersson går jag gärna i god för Dörfers kompetens som forskare. Dörfer har en fil.kand. och en pol.mag. Harvard University i USA och han är docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Han har en rad internationella utmärkelser som forskare och är exempelvis den ende svensk, förutom Walter Korpi, som varit German Marshall Fund Fellow och den ende svensk, jämte Olof Lagercrantz och Dörfer har varit i statens tjänst sedan 1971, då han anställdes av dåvarande statssekreteraren Anders Thunborg som sakkunnig i försvarsdepartementet.

Omvänt har han kritiserat doktriner som vänt sig mot västmakternas kärnvapeninnehav och Norges och Danmarks NATO-medlemskap. Dörfers åsikter om kärnvapenavskräckningen är allmänt spridda ute i världen och knappast förgripliga. Exempelvis har våra NATO-anslutna grannländer byggt sin säkerhet på denna doktrin. Jag anser det vara av värde att på UD ha experter som är väl förtrogna med den internationella debatten i dessa frågor i en tid av stora förändringar i den säkerhetspolitiska miljön. Då vi nu skall inrikta våra krafter på att bygga upp en ny säkerhetsstruktur i Europa och nya och stabilare globala säkerhetsregimer i det kalla krigets spår, krävs i många avseenden ett nytänkande. Vi vill därför till vår idé och analysgrupp knyta de mest kompetenta krafter som finns tillgängliga och ha skilda åsikter och bedömningar som underlag för våra ställningstaganden. Jag skulle vilja avsluta mitt svar på Maj Britt Theorins och Pierre Schoris interpellationer med ett citat från Voltaires essä om toleransen: ''Tänk själva och låt också andra få privilegiet att göra det!''

Herr talman! Även jag tycker att det är bra att man gör en översyn av hur dessa pengar fördelas. Jag motionerade om detta för ett år sedan, men motionen avstyrktes av utrikesutskottet. Det är bra att regeringen verkligen ser över hur pengarna fördelas, hur fördelningen skall vara mellan projektbidrag och grundbidrag och efter vilka kriterier bidragen fördelas. Det är ett bra initiativ som har tagits. Utrikesministern förklarade att man skall återkomma till riksdagen och diskutera vilka slutsatser som man har kommit till. Det är naturligtvis helt i sin ordning att vi såsom parlamentariker får tillfälle att diskutera frågan. Man skulle före jul ha fattat beslut om grundbidragen för nästa budgetår. Att så inte skedde ställer nu till stora svårigheter för organisationerna, eftersom grundbidragen utgör den ekonomiska basen för många organisationer. Det är viktigt att organisationerna får veta hur det blir med grundbidragen. Hinner man verkligen göra denna översyn och föra en ordentlig diskussion om principerna, innan man fattar beslut för nästa budgetår? Det är angeläget att fredsorganisationerna snart får besked om fördelningen av grundbidragen. Översynen får inte jäktas fram. Vi måste verkligen föra en debatt om den, men redan nu borde beslut fattas om grundbidragen.